Fru talman! År 1981 var året för den första uppgörelsen om marginalskattesänkningar. Då tjänade ett statsråd 76 400 kr., en riksdagsledamot 59 880 kr. och en industriarbetare 47 300 kr. Då har jag räknat efter skatt och i genomsnitt, och jag har bortsett från alla traktamenten, kostnadsersättningar och övertidsersättningar. Proportionerna mellan de olika lönerna efter skatt var att ett statsråd tjänade ca 25 % mer än en riksdagsledamot efter skatt och att en riksdagsledamot i sin tur tjänade ca 25 % mer än den genomsnittlige industriarbetaren. 168 000 kr. och en industriarbetare 108 800 kr. Då har jag utgått från samma förutsättningar, dvs. efter skatt och bortsett från alla traktamenten osv. Detta betyder att nu tjänar alltså ett statsråd ungefär 75 % mer än ledamoten efter skatt, och ledamoten tjänar i sin tur ungefär 50 % mer än industriarbetaren. Det kan invändas att det finns en rad nya regler vad gäller traktamenten och avdrag mot skatt osv. som något förändrar den här bilden. Den är kanske litet missvisande när det gäller jämförelsen mellan ledamoten och industriarbetaren, men om man räknar om detta också med hänsyn till det, får man ändå resultatet att riksdagsledamöterna har haft en något bättre utveckling under 80-talet än genomsnittsindustriarbetaren. Mot den bakgrunden har jag mycket svårt att förstå dessa klagorop som man får höra runt om här i korridorerna. Vi lever kanske litet grand i en annan värld här. Jag skall inte trötta er med att läsa upp alla vackra ord som sagts från den här talarstolen om de marginalskatteuppgörelser som gjordes både i början av 80-talet och i slutet av 80-talet. Där utgick man ifrån att detta skulle kombineras med en utjämning av bruttolönerna. Man kan konstatera att åtminstone statsråden och även riksdagsledamöterna faktiskt tillhör dessa reformers vinnare. Birger Hagård och Ylva Annerstedt har redan talat om att statsråden fått en extra höjning om 3 000 kr. Detta motiverar att vi bör särbehandla dem i detta läge. Birger Hagård talar om kineseri och hyckleri. Jag ogillar begreppet kineseri. Jag tycker det har ett drag av rasism över sig. Möjligen menade han ordförande Mao, som talade om att det är rätt att göra uppror, kanske mot sin egen partigrupp. Men jag förmodar att det inte var detta Birger Hagård menade. Sedan jämförde både Birger Hagård och Ylva Annerstedt med utländska parlamentariker. Jag kom att tänka på den tiden då moderaterna brukade tala mycket om avundsjuka. Det gällde väl vårdbiträden och industriarbetare bl.a. som var avundsjuka på t.ex. politikers löner. Är det inte gammal god avundsjukan som ni ger uttryck för? I det här landet har vi faktiskt en gammal god fin jämlikhetstradition. Jag tror att det fortfarande ganska höga valdeltagandet här i landet har att göra med just det att vi har en gammal fin jämlikhetstradition med rimliga relationer mellan politikerlöner och lönerna för vanligt folk -- om man får använda det av Ny Demokrati lanserade uttrycket. Sedan talar Birger Hagård också om yra höns. Det är också ett uttryck som jag ogillar. Det är ett typiskt manschauvinistiskt uttryck. Jag tycker att man snarare, när man har hört den här debatten, skulle tala om aggressivitetshämmade tuppar. Jag är mycket nöjd med de materiella villkor som jag får här som riksdagsledamot. Jag är nöjd med min lön, jag är nöjd med mina traktamenten, som räcker mer än väl också för att ta en bärs på tåget hem, och jag är mycket nöjd med kostnadsersättningen, som är mycket generös. Jag är också nöjd med bastun och allt annat här. Om någon av er andra har stora privatekonomiska problem är ni välkomna till mig för att diskutera ett litet privatlån. Det klarar jag i alla fall kortsiktigt. Allra sist nämnde Birger Hagård katekesens ord, och då kan jag inte låta bli att ta ett litet bibelcitat. Det är bl.a. riktat till de kristdemokrater som så småningom skall rösta i den här frågan: ''Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.'' Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen vad gäller statsrådens löner och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Det synes mig som nykomlingen i riksdagen Johan Lönnroth inte riktigt har förstått den här problematiken och vad den egentligen går ut på. Diskussionen om höns och tuppar tror jag att vi kan avstå ifrån. Vad kineseri är tror jag att vi alla vet. Man kan också tillägga att i den här situationen går tankarna kanske också till kinesiska askar. Man öppnar en ask och hittar en ny ask osv. Det är ungefär det sätt på vilket den här frågan har lösts. Om Johan Lönnroth nu tycker att allt är så förträffligt är det klart att man kan diskutera en differentiering i förhållande till arbetsuppgifterna. Man kan mycket väl tänka sig att vi kan sätta nykomlingen som är mycket nöjd på en relativt låg nivå. Han lever ju gott ändå och har råd till en bärs på tåget hem osv. Då kan vi höja den litet mer för dem som arbetar och är betungade. På det sättet skulle det kunna bli, om inte en utjämning så i alla fall, en i det här fallet önskvärd trappstege. Jag utgår ifrån att Johan Lönnroth gärna kommer att stödja en sådan tanke.

Fru talman! Jag vill säga till Birger Hagård att jag är anhängare av principen lika lön för lika arbete. Jag har en känsla av att om man verkligen skulle börja räkna på detta enligt normala ackordsprinciper, i t.ex. de olika utskotten, och beskriva hur många papper som varje utskottsledamot behöver läsa, hur många yttranden de avger osv., skulle min partigrupp skulle hamna i ett ganska bra löneläge. Sedan är jag villig att diskutera det här med nykomlingar. Skulle man ta hänsyn till kunskap och erfarenheter i det här arbetet, kanske man borde göra någon sorts differentiering. Det kan vi kanske diskutera. När jag hör replikerna här, kommer jag att tänka på att vi kanske borde bygga upp en fond, rent av någon liten löntagarfond, av våra egna löner. Sedan kunde vi dela ut eller låna ut till riksdagsledamöter som kommer i akuta nödsituationer. Också till en sådan social inrättning skulle jag vara villig att bidra med en ganska hygglig andel av mitt eget arvode.

Fru talman! Jag tycker att Johan Lönnroths inlägg är goda illustrationer till att det finns de som vill göra cirkus av frågan om riksdagsledamöternas löner. Hur ersättningen skall ske till riksdagsledamöterna i Sverige är faktiskt en viktig fråga. Det är inte ett jippo när vi skall avhandla den saken. Det handlar om 349 människors ersättning för i allmänhet mycket samvetsgrant arbete. Det finns ytterligare en aspekt i sammanhanget, och det är att mycket få i den här församlingen går hem klockan fem. Vi har ständigt jobb efter klockan fem. Dessutom förväntas vi under helger delta i utbildningar, i debatter och konferenser, och vi skall träffa våra väljare ute i valkretsarna. Den timersättning som vi får med 21 625 kr. i månaden är långt under den som många ute i samhället över huvud taget skulle drömma om att arbeta för. Jag tycker därför att Johan Lönnroths sätt att behandla frågan är ganska otillständigt.
Fru talman! Det är självklart att det finns nyanser i uppfattningarna i min egen partigrupp. Jag kommer från västkusten och har lärt känna schartauanismen och är kanske litet påverkad av den. Men om jag skall tala för medlemmarna och sympatisörerna som jag träffar i Göteborg, när de tar upp den här frågan, är jag definitivt representativ, kanske representativ åt andra hållet så att säga, jämfört med er här i riksdagen. Sedan är det möjligt att Birger Hagård har rätt i att jag är okunnig på många punkter. Jag är ganska färsk här, och det är mycket som jag inte har begripit ännu. Men en sak har jag lärt mig, och det är att det är jobbigt. Jag tvingas sitta ganska sent på kvällarna och ägna större delen av helgerna åt riksdagsarbetet. Ylva Annerstedt sade att jag vill göra cirkus av den här frågan. Nej, jag tar allvarligt på den. Jag tror t.ex. att framgången för Ny Demokrati i det senaste valet och för miljöpartiet i förra valet hade väldigt mycket att göra med politikerrollen, det omtalade politikerföraktet. Det tror jag faktiskt också har att göra med att man inte känner igen diskussionen som förs när vi här i huset klagar på våra egna löner och villkor. Jag beskrev ju statistiken. Statsrådens löner efter skatt har ökat väldigt mycket mera än genomsnittliga industriarbetares eller vårdbiträdens. Man kan på ett högst seriöst sätt argumentera för att egentligen borde åtminstone statsrådslönerna sänkas. Det förslag som jag står bakom i utskottet är inte något extremistförslag. Det är ett högst seriöst och rimligt förslag. Det är verkligen inte så att jag vill göra cirkus av den här diskussionen.

Fru talman! Det har talats om yra höns och mycket sådant. Jag har väl upplevt den här replikväxlingen som faktiskt litet grand av hönsgård. Jag tänker inte ge mig in i den diskussionen. Ni får själva avgöra vem som är tupp eller höna. Jag tror alltså att debatten skulle tjäna på att vi försökte hålla den på ett så allvarligt och sakligt plan som möjligt. Då tror jag att vi alla kan vara överens om att turerna kring riksdagsledamöternas arvoden under årens lopp har varit väldigt många. Bristande kunskaper om riksdagsledamöternas ersättning, inte minst hos massmedia, har av och till snedvridit debatten. Förvisso har också en och annan av kammarens ledamöter lämnat sådana bidrag. På senare tid har emellertid allt fler kommit till insikt om att det också kan ligga faror i om ersättningen till riksdagsledmöterna blir sådan att det negativt påverkar urvalet till riksdagen. Vi har inte kommit dit ännu, men det är naturligtvis en viktig aspekt, som man i framtiden inte helt kan bortse ifrån när man fastställer riksdagsarvodet. Jämför man de svenska parlamentarikernas ersättningar med andra länders, finner man mycket snart att ersättningen till de svenska riksdagsledamöterna är förvånande låg. Om man utgår ifrån att riksdagsledamöternas insatser är minst lika viktiga och betydelsefulla som kommunal och landstingsrådens, kan vi konstatera att arvodet till riksdagens ledamöter är mycket dåligt. Dessutom växer klyftan, vilket från riksdagens synpunkt måste anse som oroande. Att som riksdagsledamöter tvingas till att besluta om egna arvodeshöjningar är ingen bra situation. Mycket arbete lades därför ned på att finna former för att slippa göra detta. När riksdagen antog lagen 1988:589 om ersättning till riksdagens ledamöter, trodde väl alla att nu äntligen hade det här problemets lösts. Tyvärr blev det inte så. På nytt är vi inne i en situation som påminner starkt om hur det var före 1988. Jag vill understryka att jag delar den andemening som kommer till uttryck i Bertil Fiskesjös och Ingvar Svenssons särskilda yttrande. Det är mycket olyckligt att 1988 års lag måste ersättas med provisorier. Jag vill därför för mitt partis räkning klart deklarera att målsättningen måste vara att så snart som möjligt återgå till lagen om ersättning till riksdagens ledamöter. Det bör ske under innevarande period. Jag tycker att alla politiska partier i riksdagen borde kunna sluta upp kring detta. Det finns förvisso en rationell förklaring till att situationen är som den är. Förklaringen ligger delvis i den tidsödande konstruktionen för att beräkna det genomsnitt efter vilket ledamotsarvodet tas fram. Från utskottets sida biträder vi nu förvaltningsstyrelsens förslag, som innebär en förenkling av genomsnittsberäkningarna. Den jämförelsegrupp som har försenat beräkningarna -- byråcheferna -- tas helt enkelt bort ur underlaget. Om byråcheferna inte ingått i underlaget för beräkningarna av riksdagsledamotsarvodet, hade arvodet från den 1 januari 1992 med all sannolikhet legat på 26 200 kr. per månad, som 1988 års lag, som inte har tillämpats, föreskriver. Vi hade då fått vår höjning av arvodet 1990, precis som skedde för statsrådens vidkommande. På den här punkten vill jag bara som en upplysning till Lönnroth säga att det rådde enighet i riksdagen om lagen från 1988 om ledamöternas arvoden.

Genom den fördröjning som det innebar att byråchefsgruppen ingick i beräkningsunderlaget sammanföll riksdagsledamöternas berättigade arvodeshöjning med Rehnbergsgruppens arbete för att vinna arbetsmarknadens parter för ett stabiliseringsavtal fram till den 30 mars 1993. Att mitt under Rehnbergsgruppens svåra arbete höja riksdagsledamotsarvodet med det belopp som det var fråga om hade försvårat för att inte säga omöjliggjort ett stabiliseringsavtal, som svensk ekonomi så väl behövde. Det hade varit ansvarslöst att handla på det sättet. lyckades bryta nacken av inflationen hängde i hög grad samman med att Rehnbergsgruppen lyckades åstadkomma ett stabiliseringsavtal för över 80 % av den svenska arbetsmarknaden. Sedd mot den bakgrunden är reservation nr 1 i utskottets betänkande obegriplig. Det kan inte, Birger Hagård och Ylva Annerstedt, vara klok politik att mitt i en period när vi kräver återhållsamhet från andra löntagargrupper höja våra egna arvoden med mer än 4 000 kr. per månad och, som moderaterna vill, höja regeringsledamöternas arvoden med över 8 000 kr. per månad. Det vore milt uttryckt att ge fel signaler till parterna på arbetsmarknaden, Birger Hagård. Rehnbergsgruppens rekommendationer bör gälla alla löntagargrupper på arbetsmarknaden, även riksdags och regeringsledamöter. De borde också -- det skall jag gärna erkänna -- gälla ansvarsfulla landstingsråd och kommunalråd. För oss socialdemokrater och de partier i övrigt som utgör utskottsmajoriteten är detta självklart. Det borde vara självklart också för moderaterna och folkpartiet liberalerna. Vår linje, som innebär att vi strikt håller oss till Rehnbergsgruppen, innebär att riksdagsarvodet fr.o.m. den 1 januari 1992 höjs med 605 kr. per månad och med ytterligare minst 320 kr. per månad från den 1 april 1992. Med samma beräkningsmetod höjs statsrådens arvoden med drygt en tusenlapp per månad nästa år. Som också framgår av utskottets betänkande finns det en majoritet i konstitutionsutskottet som även vill försöka finna en bättre lösning än den nuvarande när det gäller att fastställa arvodet till regeringens ledamöter. Knytningen till riksdagsledamotsarvodet vid beräkningen av regeringsledamöternas arvoden -- 198 % resp. 215 % -- är enligt vårt förmenande otillfredsställande. Detta vill vi ge regeringen till känna och kräver att den frågan blir föremål för utredning. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 5 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det var ju glädjande att höra från Kurt Ove Johansson att det var ett löfte och inte någon målsättning -- så tolkar jag det hela. Någon gång under den här mandatperioden är han beredd att gå med på att 1988 års lag skall gälla fullt ut. Jag vill gärna stryka under att vi skall observera om det verkligen blir så. Vad som inte är lämpligt i dag blir alltså lämpligt i morgon. Jag är inte så säker på att de förutsättningarna verkligen kommer att hålla. När det gäller de här frågorna är det, som jag tidigare sade, mycket svårt att tro på jultomten. Jag gör det inte i andra sammanhang, och jag är inte beredd att göra det i det här sammanhanget heller. Låt mig än en gång understryka, Kurt Ove Johansson, att det här icke är fråga om någon ny höjning utan att det är fråga om en återgång till den lag som vi fattade beslut om så sent som 1988 men som visade sig inte ens kunna leva i två år bara därför att en socialdemokratisk regering fick skrämselhicka och efter det att den fått sina egna löner höjda beslöt att riksdagsmännens löner skulle frysas. Jag tycker inte att det är ett rent och hederligt spel.
Fru talman! Birger Hagård försöker sätta sig på höga hästar och framställa sig själv och sitt parti som ståndaktiga i arvodesfrågan. Det är inte sant, Birger Hagård. Jag vill erinra kammaren om att när vi frös lönerna till nuvarande 21 625 kr. fanns ett enhälligt yttrande ifrån konstitutionsutskottet. Birger Hagård och andra moderata ledamöter sade inte ett ljud. Ni kröp ihop precis som tysta möss. Hade Birger Hagård varit av den kaliber som nu han nu försöker göra gällande att han är, borde han den gången ha höjt sin röst. Vi har inte agerat annorlunda än vad andra partier gjorde den gången. Birger Hagård verkar ha glömt vad som gällde då. Vi befann oss i december 1990 mitt under en känslig period då det stod och vägde om Rehnberg skulle få hem det avtal på den svenska arbetsmarknaden som var nödvändigt för att man skulle kunna hantera den svenska ekonomin på ett rimligt sätt. Det är närmast oförskämt -- möjligen är det ett för starkt ord -- av Birger Hagård att i dag inte minnas och ta i beaktande den situation som var rådande när vi fattade beslutet. Jag vågar nästan hävda att om vi i Sveriges riksdag i december 1990 hade fattat ett beslut som hade inneburit att vi kraftigt hade höjt våra arvoden enligt de regler som då skulle ha gällt, hade det sannolikt lett fram till att Rehnbergsavtalet inte hade kunnat föras i hamn. Det var en ansvarsfull riksdag som beslutade om den frysning som då var nödvändig. Vår bedömning är att vi under denna period skall kunna återgå till 1988 års lag. Jag hoppas, när den dagen infinner sig, att Birger Hagård är lika karsk som han är i dag. Då har vi möjligheter att återställa den situation som bör vara rådande på det här området.

Fru talman! Kurt Ove Johansson ägnade många minuter och ord i sitt anförande till att redovisa sin uppfattning och beklaga att 1988 års lag inte skall gälla. Jag tycker att det är rakryggat av Kurt Ove Johansson att göra det. Det hedrar honom. Däremot är det ytterst märkligt att han inte tar tillfället i akt att se till att beslutet kommer att gälla fr.o.m. i dag. Han och hans parti har i dag möjlighet att se till att beslutet kommer att gälla. Han beklagar att det inte kommer att ske, men han har själv chansen. Kurt Ove Johansson talar om att det här skulle vara att skicka fel signaler. Sanningen är att den lönehöjning det är fråga om är den höjning vi skulle ha haft långt innan Rehnbergsavtalet eller någon frysning var aktuell. Vilken annan grupp i samhället skulle acceptera att inte få den löneökning de är berättigade till sedan två tre år? Det var inte tal om att det var något annat än den löneökning vi skulle haft långt tidigare, före både När det gäller felaktiga signaler tar Kurt Ove Johansson även upp kommunal och landstingsråden. Hur kommer det sig då att de socialdemokratiska kommunal och landstingsråden helt är med på de höjningar som sker ute i landet? De protesterar inte. De inser att man behöver rimliga löner och ersättningsförhållanden för att kunna fullgöra ett ansvarsfullt politiskt arbete som innebär att man ständigt skall ställa upp i debatter, med arbete, i väljarsamtal och i dialoger. Jag tycker att det finns ytterligare en aspekt som inte har tagits upp, nämligen den demokratiska aspekten. Den lönenivå som riksdagsledamöterna har i dag innebär att en stor grupp i det svenska samhället faktiskt inte kan ta ett uppdrag som riksdagsledamot. År 1985 hade t.ex. en kollega till oss 22 000 kr. i lön per månad i ett ganska vanligt jobb i det svenska samhället. Om den personen hade varit ensamförsörjande med t.ex. två barn, skulle det för denne vara omöjligt att behålla sin standard med en lön på 21 625 kr. Det innebär att en stor grupp av det svenska samhället inte kan delta i den här församlingen. Det tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Ylva Annerstedt står också för reservation nr 1. De synpunkter jag har haft på den reservationen i min diskussion med Birger Hagård gäller naturligtvis även Ylva Annerstedt. Ylva Annerstedt tog upp kommunal och landstingsråden. Jag vill understryka att om hon hade varit uppmärksam på mitt anförande så hade hon hört att jag ganska tydligt gjorde klart hur vi ser på den frågan. Vi tycker att kommunal och landstingsråd skall hålla sig strikt till Rehnbergöverenskommelsen. Jag kan vittna från min egen kommun i Malmö. Där har vårt parti klart sagt ifrån att vår linje är att våra kommunalråd och oppositionsråd i Malmö strikt skall hålla sig till Jag vill även uppmärksamma Ylva Annerstedt på en annan aspekt. Det jag företräder är utskottsmajoritetens förslag. Utskottsmajoriteten har gått på förvaltningsstyrelsens linje. I förvaltningsstyrelsen sitter representanter för folkpartiet och moderaterna. Och det är inte vilka moderater som helst. Deras linje är helt annorlunda och mera ansvarsfull än den som ni som representanter här i dag för till torgs. Någon ifrågasatte Lönnroths lödighet att prata för sitt parti. Jag skulle nästan kunna återgälda den frågan. Vem pratar ni för? Är det era representanter i förvaltningsstyrelsen som står för era partiers linje, eller är det ni som står för era partiers linje? Om det är ni som står för era partiers linje är det synnerligen allvarligt. Det skulle innebära att de ledande partierna i den nuvarande regeringen med berått mod skulle vara beredda att riva upp Rehnbergsavtalet. Detta kan väl inte vara en särskilt klok politik. En sådan inriktning ifrån regeringspartiers sida är snarare att beklaga. Det är ansvarslöst att hantera den ekonomiska situationen på det sättet, med tanke på de konsekvenser som ett ställningstagande för ert förslag skulle föra med sig.
Herr talman! Kurt Ove Johansson tar till brösttoner och misskrediterar den lag som vi vill skall gälla. Det handlar faktiskt bara om att vi skall få den lönehöjning som vi skulle ha haft långt innan både Rehnbergsavtal och en frysning var aktuell. Det kan inte heller ha undgått Kurt Ove Johansson att förvaltningsstyrelsen har lämnat ett yttrande till konstitutionsutskottet. Det var ett förberedande arbete som skulle ligga till grund för konstitutionsutskottets yttrande. I diskussionerna har vi kommit fram till att vi vill att lagen skall gälla. Det har i det fallet ingenting med Rehnbergsavtalet att göra. Den här löneökningen skulle ha kommit långt innan Rehnberg var aktuell över huvud taget. När det gäller kommunal och landstingsrådens löner må det vara hänt att man i Malmö har haft synpunkter. Men, Kurt Ove Johansson, de har inte börjat på nivån 21 625 kr. De har haft en betydligt högre nivå att frysa lönen. Jag noterade att Kurt Ove Johansson inte med ett ord berörde frågan om den demokratiska aspekten. Tycker han verkligen inte att det är allvarligt att en grupp i det svenska samhället inte anser sig ha råd att vara representerad i Sveriges riksdag?
Herr talman! Jag kan konstatera att Ylva Annerstedt måhända är en bättre talare än lyssnare. Om hon hade lyssnat på mitt inledningsanförande hade hon vetat att jag kraftigt betonade den demokratiska aspekten. Det är bara att läsa i riksdagsprotokollet vilka synpunkter jag har i det sammanhanget. Jag vill erinra Ylva Annerstedt om att när vi behandlade konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:18 och frös riksdagslönerna till 21 625 kr., var Ylva Annerstedt lika tyst som Birger Hagård. Hon sade inte ett knyst. Det var innan Rehnbergsavtalet var i hamn. Men riksdagen fattade ett klokt beslut. Rehnbergs möjligheter att lyckas hade säkert varit avsevärt mindre om vi den gången hade fattat ett felaktigt beslut. Det är oroväckande, Ylva Annerstedt, att när vi nu befinner oss mitt inne i Rehnbergsperioden kommer ni och kräver att man skall höja arvodena för riksdagsledamöter med över 4 000 kr. och arvodena för statsråden med över 8 000 kr. Åtminstone förespråkare för ett parti som Ylva Annerstedt är samreservant med kräver detta. Det skulle vara -- vilket jag har gett uttryck för ett par gånger -- att ge fullkomligt felaktiga signaler ut till den svenska arbetsmarknaden. Det vore en oklok politik, det vore en ansvarslös politik att handla på det sättet.

Herr talman! Jag förstod inte riktigt vad Kurt Ove Johansson menade när han sade att jag skulle vara oenig med min partigrupp. Den enda skillnaden mellan Kurt Ove Johansson och mig är ju faktiskt våra åsikter gällande statsrådens löner, som inte har någonting att göra med lagen om ledamöternas löner. Skillnaden mellan oss vad gäller den frågan är att jag vill frysa statsrådens löner och Kurt Ove Johansson vill ge dem ett påslag som är betydligt större än det vi får, räknat i kronor och öre. Efter att ha läst Kurt Ove Johanssons yttrande i betänkandet om de 3 000 kr. som statsråden fick och inte vi, hade jag faktiskt trott att också Kurt Ove Johansson skulle vara av den åsikten att man borde frysa statsrådens löner, att statsråden så att säga något borde få vänta på oss riksdagsledamöter, så att vi fick komma i fatt dem litet grand. De praktiska skälen för höjningen, att man på så sätt skulle bibehålla lagen, håller inte heller, eftersom man även med ert förslag vad gäller statsrådens löner måste ändra lagen. Jag förstår därför inte resonemanget. Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson: Är det rimligt att statsråden under 80-talet har fördubblat sin reallön efter skatt, medan däremot industriarbetarna har ökat sina reallöner med ungefär 12 %? Sedan något kort om representantiviteten. Det är väl rimligtvis så att det stora representativitetsproblemet i denna kammare är att så väldigt få lågavlönade är representerade. Jag förstår därför inte heller den debatten. För övrigt måste det väl finnas något slags inslag av idealism i det politiska arbetet. Vi kan väl inte göra mekaniska jämförelser med andra typer av t.ex.

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte Kurt Ove Johanssons resonemang. Den enda skillnaden mellan Kurt Ove Johansson och mig i denna fråga är våra åsikter om statsrådens löner. Vi vill både ändra lagen när det gäller statsrådens löner. Skillnaden är att jag vill frysa, medan Kurt Ove Johansson vill ge statsråden en ganska kraftig höjning. Jag förstår inte att vi skulle vara oeniga om
Herr talman! Om jag hade haft mer tid på mig under mitt huvudanförande hade jag kunnat bespara Johan Lönnroth ett inlägg, eftersom jag då kanske också hade hunnit tala om statsrådens löner. Statsråden fick ett påslag om 3 200 kr. på sina löner den 1 januari 1990. Vid den tidpunkten hade vi något som hette en statsrådslönenämnd. Jag har nu ingen anledning att betygsätta det resultat denna statsrådslönenämnd kom fram till. Det var en nämnd som riksdagen fattade beslut om och som även Johan Lönnroths parti var med och ställde sig bakom. Vi får väl utgå från att denna statsrådslönenämnd har bedömt frågan om statsrådens löner på ett riktigt sätt. Vad gäller förslaget i det KU-betänkande vi nu debatterar har vi -- det vill jag understryka -- även för statsrådens löner från och med den 1 januari 1992 strikt tillämpat Rehnbergslinjalen. Om man använder den beräkningsmetod som förvaltningsstyrelsen har anvisat kommer därför statsrådens löner den 1 januari 1992 att öka med dryga tusenlappen per månad. Detta är i enlighet med Rehnbergsöverenskommelsen, det är viktigt att poängtera.

Herr talman! Jag skall börja med att citera inledningen till en ledare i Sydsvenska Dagbladet, som vi kunde läsa den 24 oktober: ''Det är ett sorglustigt skådespel varje gång riksdagen skall ta ställning till de egna lönerna. Det är ett hukande och en beslutsvånda som bara kan förklaras som eftergift för populism och det som brukar kallas svensk avundsjuka.'' Även i Expressen har man visat omtanke om riksdagsledamöternas arvoden. Helt nyligen, den 14 november, skrev man så här: ''Över huvud har riksdagsledamöterna hittills visat sig sorgligt oförmögna både att organisera sig, betala sig och marknadsföra sitt arbete.'' Detta har påpekats även av riksdagsledamöter själva. Halvera antalet riksdagsledamöter, och fördubbla lönerna för dem som är kvar, föreslog Ian Wachtmeister när han för fem år sedan pryade här i riksdagen. Det förslaget har nu upprepats av en nykommen ledamot i folkpartiet liberalerna och en i Ny Demokrati. Argumenten är flera. Ett är att den nuvarande ersättningen är ett hot mot demokratin, eftersom ledamöter lockas att bli sponsrade av olika särintressen. Ett annat argument är att vi behöver mer kvalificerat folk och folk som -- nu citerar jag Ian Wachtmeister -- kan ge ''litet skjuts på politiken''. För att bli riksdagsman krävs ingen särskild utbildning, inga examina, inga språkkunskaper. Man behöver bara ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Oavsett nytillkomna ledamöters ålder, kunskaper och inkomster brukade Gösta Bohman på sin tid hälsa nytillkomna ledamöter i riksdagsgruppen välkomna med följande ord: Här börjar ni alla från noll, vare sig ni är professorer eller prelater eller proletärer. Men, herr talman, därmed är det inte sagt att vi också är nollor; å andra sidan är vi inte heller någon koncentration av Sveriges begåvningsreserv. Vi är en blandning av olikartade begåvningar, olika yrken och olika åldrar. En följd av att både unga och gamla väljs in i riksdagen är att vi har olika höga inkomster vid inträdet. För unga kan det vara fråga om en fördubbling av inkomsten, medan äldre faktiskt kan drabbas av en inkomstminskning. För att motverka den sistnämnda effekten försöker etablerade inkomsttagare erhålla en del av sin ersättning utanför riksdagen, och det betyder kanske att de inte hundraprocentigt ägnar sig åt riksdagsarbetet, att de t.o.m. kanske subventioneras av utomstående intressenter. Men det är inte säkert att detta är en förlust för politiken. Enligt min uppfattning borde man differentiera arvodet så att ingen ledamot gör en inkomstförlust -- jag har framfört denna tanke tidigare, och även Birger Hagård tog upp den i sitt anförande tidigare i dag. I Finland har man för övrigt ett arvodestillägg efter varje år under de första tre åren. Det är nu ingen brist på riksdagskandidater; tvärtom är det en hård kamp om platserna, som ibland förs med ojusta medel. Om vi därigenom får lämpliga kandidater vet man inte förrän de har verkat en tid. Arbetet här i riksdagen är ju så skilt från marknadsinriktat arbete. Det är väl en anledning till att företagare sällan gör en förväntad insats, utan i stället snart lämnar denna från deras synpunkt underliga arbetsplats. Offentliganställda har däremot lätt för att acceptera den udda tillvaron. Jag kan emellertid av egen erfarenhet säga att det inte är så märkvärdigt att vara riksdagsman. Det viktiga förarbetet och efterarbetet görs i regeringskansli, kammarkansli och partikansli. Det kanske är en anledning till att 90 stycken av våra anställda här i riksdagen -- i utskott och i förvaltning -- har betydligt mer betalt än riksdagsledamöterna. Det svåra är som vi vet att bli riksdagsman, undantaget medlemmar i udda partier, som välvilligt understöds av massmedia i sina ambitioner. Man borde egentligen -- som också har nämnts i debatten -- differentiera riksdagsarvodet även med hänsyn till den insats som ledamoten faktiskt gör. Skillnaderna i det avseendet är nämligen mycket stora. I de mindre partierna har den enskilde ledamoten naturligtvis mycket mera att göra. Vänsterpartiet har bara 16 ledamöter och skall dela upp allt arbete på dessa 16. Socialdemokraterna har 138 ledamöter att dela upp arbetet på, mot 156 under förra perioden, och det är klart att det blir mindre att göra för dem. Det är möjligt att de då gör någoting annat, kanske på hemorten -- vad vet jag? Det är också intressant att lönerna för informationssekreterare i departementen är differentierade. Det nämndes häromdagen att en informationssekreterare t.o.m. hade högre lön än alla statsråd undantagandes statsministern. Ändå kan okunnigheten vara rätt stor även där. Det fanns en informationssekreterare i ett av departementen före denna regering som inte bara uppträdde i ovårdad klädedräkt utan också hade en mycket ovårdad språkdräkt. Han presterade pressmeddelanden som var fulla av stavfel och grammatikaliska fel. Internationellt sett är vi en låglöneledande ledamotsgrupp. Olika arvoden i andra parlament har nämnts. När jag satt i finansutskottet besökte vi kongressen i USA, och det var intressant att se att en senator, från Minnesota, där hade 30 medarbetare. Han hade alltså 60 medarbetare som arbetade för honom. Jag tyckte att det var orättvist, för jämfört med honom har jag bara 0,6 sekreterarhjälp. Men jag räknade ut att jag bara har 15 000 väljare bakom mig, medan denne senator hade 1,5 miljoner bakom sig. Han hade alltså hundra gånger fler väljare än jag har, och han borde alltså ha hundra gånger större sekreterarhjälp, vilket han hade. Internationellt sett är det tydligen rättvist. Arvodena är alltså betydligt högre i kongressen i USA, men jag läste i New York Times den 3 667 000 dollar. Det hjälper alltså inte att man har höga arvoden -- man kan tydligen också skaffa sig stora skulder. Nu har vi här i riksdagen bara en restaurang, till skillnad från det brittiska parlamentet, där man har fem restauranger och sju barer -- vi har inte en enda bar. Sedan är det också mycket torra debatter och ett mycket nyktert leverne här, som alla vet. Avslutningsvis skulle jag då kunna säga, att om väljarna vill ha kvalificerade riksdagsledamöter som gör en hundraprocentig insats får de naturligtvis också betala oss för detta. Men jag har i stället varit med i den inkomstutjämningsprocess som från stabiliseringssynpunkt är helt ointressant. Efter skatteomläggningen har vi ledamöter som bor utanför Stockholm förlorat ca 30 000 kr. per år genom försämrade traktamentsvillkor och förluster av andra, mindre uppenbara förmåner, och dessa har ingalunda kompenserats av de sänkta marginalskatterna. Vi betraktas fortfarande, herr talman, som en samling knapptryckare och betalas därför i knappaste laget.

Herr talman! På grund av ett annat sammanträde har jag inte haft möjlighet att lyssna till den debatt om riksdagsledamöternas arvoden som har pågått här i drygt en timme. När jag nu har kommit in i kammaren finner jag det angeläget att begära ordet, och det gör jag i egenskap av ledamot av den arbetsgrupp som för åtskilliga år sedan gjorde slut på förhållandet att riksdagen själv bestämde när ledamöternas arvoden skulle höjas. Också på den tiden var det ekonomiska läget i landet inte sådant att det tillät en höjning av riksdagsledamöternas arvoden -- ett argument som flitigt har använts här under den senaste kvarten. Den gamla arbetsgruppen kom så småningom fram till den mycket lyckliga lösningen att riksdagens arvoden skulle kopplas till arbetsmarknadens parter. Vi anslöt oss till en grupp som bestod av bl.a. rådmän och domare. Det var en bra grupp att jämföra sig med, eftersom riksdagen är den lagstiftande församlingen. Riksdagen stiftar lagarna, och domarna/rådmännen tillämpar dem. Den här lösningen medförde att vi gick in i en harmonisk period. Riksdagen bestämde inte längre riksdagsmännens löner, utan de bestämdes över våra huvuden av arbetsmarknadens parter. Detta accepterades helt av alla. Så kom då denna period av ekonomisk nedgång i landet, och från socialdemokratiskt och även från miljöpartistiskt håll väcktes tanken att riksdagen skulle föregå med gott exempel och frysa ledamöternas löner. Sedan två är tillbaka är alltså lönerna frysta, och t.o.m. försämrade till följd av den skatteöverenskommelse som träffades. Det har nu tillsatts en ny arbetsgrupp, som jag också är ledamot av.

Sedan får man se om det går att hålla denna utfästelse, men på något sätt måste vi återinföra den procedur som tidigare gällde, nämligen att arbetsmarknadens parter, och icke ledamöterna själva, beslutar om ledamöternas arvoden. Något som verkligen är bekymmersamt i dagens läge är att de tidigare ledamöter som har pensionerats på detta sätt utsätts för en inkomstfrysning som i sig är orimlig. Det finns alltså inga möjligheter för deras pensioner att följa med i den allmänna pensionsutvecklingen när det gäller riksdagens arvoden. Alla försök att rätta till det förhållandet har tyvärr visat sig vara förgäves.

Det gäller företrädare för samtliga partier. Det är ytterst få som har sagt till mig att de anser att det nuvarande systemet är en bra tingens ordning. Det som jag nu har sagt var en liten kritik adresserad till det partisystem som vi har, där vi som enskilda ledamöter i frågor av den här typen måste följa det beslut som våra partigrupper har fattat.

Herr talman! Vi har hört här i dag att vi kds-are skall tänka på skriftens ord. Det är nog många fler än vi som borde tänka på skriftens ord, bl.a. det som står om Gud och mammon och tjäna två herrar eller som det står på ett annat ställe i skriften, att vi skall ge kejsaren vad han skall ha och Gud vad Gud skall ha. Detta borde kanske också gälla vår tid. Jag tycker att det som Harriet Colliander tog upp i sitt särskilda yttrande om att vi skall ha en arbetsgivare, ett arbete och en lön var bra. Därför är det lämpligt att se över den lönemodell som tillämpas. En arbetare är värd sin lön, men också värd en pensionsförmån, vilket inte har framkommit tillräckligt tydligt under den här debatten. Som ny ledamot av denna kammare kan jag konstatera att mitt risktagande är ganska stort med tanke på mina intjänandeår i fråga om ITP eller STP under så lång tid som upp till sex år. Innan sex år har passerat, har jag inte en krona att ''ge igen'' gentemot de ITP och STP-intjänandeår som jag febrilt kämpar med från 28 års ålder fram till 65 år. Därför är det mycket angeläget att den utredning, som kanske kommer till stånd och som skall se över ledamöternas arvoden, också beaktar att det i dag finns en avtalad tjänstepension inom arbetslivet. Jag kommer själv från näringslivet, och där har man -- som säkert alla känner till -- en ersättning att vänta efter 65 år, ITP eller STP. Men med en kortare tjänstgöringstid här i riksdagen har jag tydligen ingenting att hämta. Var vänliga, ni som skall arbeta med detta, att beakta hur det blir med vår tjänstepension. Till skillnad från Ingvar Svensson vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Tack för ordet.

Herr talman! Torgny Larsson frågade mig vad som nu skall hända. Han konstaterade sedan också mycket riktigt att det finns ett svar på den frågan i mitt särskilda yttrande. Avsikten är alltså inte att Carl Axel Petris utredning skall läggas i en låda. Tvärtom skall man från regeringens sida skyndsamt ta upp samtal med svenska kyrkan. Vidare säger jag i mitt särskilda yttrande att detta kan ske efter det att överläggningar med riksdagspartierna har förekommit. Hur man sedan tekniskt skall utforma de samtal som, naturligtvis, följer här tycker jag att det i en debatt som denna inte går att i detalj lägga fast. Jag tror att man får föra diskussioner för att den vägen komma fram till hur man vill ha det. I den motion som vi har väckt i den här frågan finns det en tidsplan för hur snabbt det går att göra detta. Det kan rimligen vara en utgångspunkt för fortsatta samtal i dessa sammanhang. Jag tror inte alls att avsikten i denna viktiga fråga är att köra över någon eller utesluta någon från samtal. Tvärtom är nog alla angelägna om att de här frågorna skall diskuteras gemensamt.

Herr talman! Det rör sig, som Torgny Larsson här sade, om välbekanta frågor -- frågor som har ungefär samma struktur varje år. Men de här frågorna är viktiga. Nu börjar vi närma oss nästa brytpunkt. Svenska folket och vi som är engagerade i kyrkan måste alltså börja fundera över ett ställningstagande om hur det skall vara i framtiden när det gäller både relationerna till staten och kyrkans arbetsförutsättningar. Jag tänkte, herr talman, i detta anförande, som skall bli kort, beröra fyra av de punkter som tas upp i betänkandet. På en av punkterna är jag motionär, och det gäller då kyrkofonden. Denna skulle ju direkt påverkas av en förändring av kyrkans struktur. Som jag ser saken är huvuddelen av pengarna i kyrkofonden genererade av kyrkan själv. I min motion säger jag att jag tycker att det är rimligt att kyrkan, då det är fråga om kyrkans pengar, skall ha ett inflytande. Men jag delar utskottets bedömning att den här frågan också måste ses i ett större sammanhang. Det är rimligt att man när Petris utredning presenteras, som väsentligen handlar om kyrkans kostnader och finanser, väger in hur vi på olika sätt skall stötta kyrklig verksamhet -- regionalt och lokalt. Kyrkofonden är huvudinstrumentet i det sammanhanget. På den punkten accepterar jag alltså utskottets skrivning. Så till den andra delfrågan beträffande nämnda fyra punkter. Det gäller då begravningslagen. Bl.a. jag själv och Lars Ahlmark har under de senaste åren påtalat den oro som vi känner. Närmast gäller det hanteringen av gravrätten. När Lars Ahlmark satt med i riksdagen agerade han under en lång tid och dessutom framgångsrikt för gravrätten, som han ville slå vakt om. Utskottet hänvisar, och det gör man helt rätt i, till att även denna fråga måste bli föremål för hantering i fråga om den fortsatta bedömningen av kyrkans ekonomiska verksamhet och kyrkans struktur. Då handlar det väldigt mycket om huvudmannaskapet och frågor som har med detta att göra. Skall kyrkan själv, eller möjligen kyrkan i samverkan med den borgerliga kommunen, ansvara för begravningsplatsen? Den tredje av de fyra frågorna hänger ihop med den fjärde frågan. Här måste jag vända mig till Ylva Annerstedt. Det hon sade här för en stund sedan tycker jag är i det närmaste obegripligt. Medlemskapsreglerna och stat--kyrka-frågan hör ju ihop. Bägge frågorna har, som Ylva Annerstedt sade, ända sedan 1958 varit föremål för överläggningar. Ett mycket omfattande utredningsarbete i svenska kyrkan inleddes då. Vid några tillfällen har det kommit reaktioner från kyrkan. Jag tänker då på kyrkan i form av kyrkoförsamlingarna och på kyrkan i form av kyrkomötet. Förslag om olika former av ändrade relationer har avvisats. Däremot har vi gemensamt i kyrkan genomfört ett omfattande reformarbete. Jag tänker här på detta med den nya typen av kyrkomöte, med centralstyrelse och med samordnad rikskyrklig verksamhet. Alla dessa saker gör att kyrkans ställning i dag är en helt annan än den var 1972 och 1977 -- de två tidigare brytpunkterna, då det fanns konkreta utredningsförslag som kyrkan och folket hade anledning att ta ställning till. Både efter 1972 och efter 1977 bestämde sig kyrkan för att säga nej till relationsändringar. Det som bekymrar mig när det gäller det sätt på vilket Ylva Annerstedt resonerar är att hon tycks tro att det är riksdagen som avgör den här frågan. Men det är fel. Det står ju i grundlagen att ändringar i medlemskapsreglerna inte kan göras utan kyrkomötets samtycke. Riksdagen kan alltså inte fatta ett beslut om skilsmässa om inte kyrkomötet också fattar ett sådant beslut. Det här har föranlett majoriteten i riksdagen och även i utskottet att under flera år säga att vi skall vänta på besked från kyrkan om hur man ser på de här frågorna. Men från de olika partierna -- bl.a. det parti som jag tillhör, moderaterna -- har det sagts att man strävar efter en utveckling som innebär att riksdagens lagstiftningsmakt över kyrkan upphör. Det är en viljeyttring. Problemet är dock, Ylva Annerstedt, att det inte utan vidare går att driva den här frågan på det sätt som hon och folkpartiet nu gör. Det är fel att tro att man genom ett enkelt majoritetsbeslut kan driva igenom det här. Det vore väl orimligt om 51 % av svenska folket skulle köra över de övriga 49 procenten -- ungefär så ser det ut i dag. Det framgår av olika undersökningar där människor får svara på följande frågor: Vill ni eller vill ni inte ha en ändring? Om ni vill ändra, vilken form av struktur skall då åstadkommas? I centern är man mera logisk. Där vill man inte ändra någonting. I centern menar man att den här aktuella linjen kan drivas. Som jag ser saken har folkpartiet fel. Där vill man göra politik av det här. Man tycks tro att det är enkla majoriteter som är avgörande. Men på det sättet kan frågan inte hanteras. Däremot är det helt klart att Petris utredning, som skall presenteras i februari och som under de närmaste två åren -- somliga tror att frågan kommer att avgöras till sommaren, men det är ett helt felaktigt antagande -- kommer att resultera i en rad olika delutredningar. Därmed är det troligt att kyrkomötet 1994 och riksdagen hösten 1994 eller våren 1995 återigen tar ställning. Där har vi alltså den tredje brytpunkten. Då skall vi säga ja eller nej till en ändrad struktur och kanske också till en ändrad relation. Med detta mitt resonemang har jag, herr talman, velat säga att det är klokt av utskottet att med eftertryck hänvisa till Petris utredning och att avvakta, i och för sig angelägna och viktiga, ställningstaganden innan man bestämmer sig. Jag har här nämnt kyrkofonden och begravningslagen som exempel på områden där det finns problem. Det gäller alltså att avvakta Petris utredning och resultatet av det utredningsarbete som främst kyrkans organ kommer att syssla med under åren 1994 eller på våren 1995, får man vara beredd på ett ställningstagande. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Som ett ytterligare klargörande, Göran Åstrand, hänvisar jag till det som jag klart och tydligt sagt både i mitt särskilda yttrande och i mitt huvudanförande, nämligen att utredningen i fråga får följas av samtal mellan regeringen och svenska kyrkan. Det handlar inte om att fatta beslut här. Men det måste ju vara ett politiskt parti obetaget att på olika sätt, t.ex. motionsvägen, hävda sin uppfattning i frågan. Det är inte någon ny ståndpunkt från folkpartiet liberalernas sida. När det gäller medlemskapsreglerna vill jag säga att jag tycker att det är ytterst märkligt att vi i, tror jag, nio år har fått vänta på besked från svenska kyrkan om hur medborgare i Sverige skall tillförsäkras sin grundlagsenliga religionsfrihet. Fortfarande saknas en meningsyttring i den frågan. Det har bara förekommit synpunkter av typen uppehållande svar. Då det nu inte händer någonting på det här området är det faktiskt en skyldighet både för de politiska partierna och för riksdagen att reagera när svenska medborgare förvägras sina grundlagsenliga fri och rättigheter. Göran Åstrand kan väl inte ha något att invända i det avseendet. Det råder ju religionsfrihet i Sverige. Vidare är det inte tillständigt att utländska medborgare -- en del av dem kanske dessutom bekänner sig till en annan religion -- tvångsansluts till svenska kyrkan. JO har upprepade gånger gjort påstötningar om detta. Det är således mycket angeläget att en ändring så snart som möjligt kommer till stånd.
Herr talman! Ylva Annerstedt hänvisar nu till övergångsbestämmelserna i fråga om grundlagen, vilka är en direkt konsekvens av de överläggningar med alla de stora partierna som förekommit och som Torgny Larsson nämnde i sitt anförande. Överläggningarna gällde hur kyrka--stat-frågan skulle hanteras. De här överläggningarna skedde i april 1982. Under pågående kyrkomöte hade kyrkan alltså sådana här överläggningar med partierna. Man bestämde sig då för att i övergångsbestämmelserna skriva in en passus här. Mitt huvudbudskap till Ylva Annerstedt är att man inte skall tro att enkla majoriteter får åstadkomma en ändring i en så här viktig strukturfråga. 1982 samlade man dem som företrädde svenska folket och svenska kyrkan till diskussioner om hur denna fråga skulle hanteras. Varje annan hantering av sådan här materia är, som jag ser saken, orimlig. Jag tror att Petris utredning, som snart skall presenteras, kommer att leda till en rad olika ställningstaganden från både kyrkans och statens sida. Någon form av överläggningar av det slag som man hade 1982 behövs för att en bred majoritet, i vilken riktning det nu än är, tar sig an denna viktiga fråga.
Herr talman! Det skulle vara intressant att få höra om Göran Åstrand som ansvarig för hanteringen av dessa saker inom kyrkomötets ram verkligen anser att det är rimligt att svenska medborgare förvägras religionsfrihet, vilket ju sker i och med kyrkomötets förhalande i fråga om medlemskapet.

Herr talman! Det var ett i grunden sympatiskt anförande som Johan Lönnroth höll. Jag kan förstå en del av hans resonemang. Däremot kanjag inte dela några av hans slutsatser. Jag menar att man bör sträva efter största möjliga enighet innan man ändrar i en fråga som för så många människor är så fundamental. Vi behöver inte bara tala om Sverige på 1990-talet, utan se perspektivet i årtionden och århundraden bakåt. En sådan allians mellan kyrka och stat som vi har haft kan man ha synpunkter på, men den går så långt in i människors liv och påverkar den mänskliga och samhälleliga strukturen så mycket att den bör -- jag säger inte skall -- formas i ett beslut som har så bred förankring som möjligt. Det är för mig en ideologisk fråga. Som demokrat och humanist menar jag att det är alldeles avgörande att gå till väga så. Vi skulle ha ett alldeles främmande samhällssystem om vi plötsligt mot en folkvilja drev igenom en ändring. Jag tycker att Johan Lönnroth skall läsa på övergångsbestämmelserna i lagen. Det står: En ändring av medlemskapsreglerna i svenska kyrkan kan icke avgöras utan kyrkomötets samtycke. Det kan man också tycka vad man vill om, men detta blev en följd av överläggningarna 1982. Det står så. Det har inneburit att utskottet och riksdagen i flera år har sagt att vi måste vänta på vad kyrkan tycker i denna fråga. Inget hindrar Johan Lönnroth och mig att från olika utgångspunkter driva frågan och tycka att den skall lösas på ett visst sätt. Men när själva lösningen kommer är det alltså kyrkomötets beslut som är avgörande. Det blir en nullitet om riksdagen plötsligt fattar ett skilsmässobesut. Det hör till saken, avslutningsvis, att Petris utredning nu har lett till ett nytt beslutsunderlag. På samma sätt som vi hade ett beslutsunderlag 1972 och ett annat 1977 kommer vi ungefär 1994 att få ett beslutsunderlag som gör det möjligt för oss, om vi vill det, att göra ändringar, att ändra strukturen och skapa en ramlag eller att avvisa förslaget.

Herr talman! Förhalning är ett relativt begrepp inom kyrkan där man arbetar med skapelsen och evigheten. Under de tio år som har gått sedan senaste behandlingen av frågan har faktiskt hela den rikskyrkliga verksamheten omstrukturerats och omorganiserats. Förutsättningarna är, som jag sade i mitt anförande för en stund sedan, helt annorlunda för kyrkan för att i ett bevarat samband eller i ett förändra samband sköta sig mer självständigt. I det långa perspektiv som man måste se frågan om relationen mellan stat och kyrka menar jag att det snarast har hänt oerhört mycket under senare år. I den argumentering som Ylva Annerstedt för vill hon reducera frågan till en enkel valprocedur där man säger ja eller nej till någonting. Det ställer jag inte upp på. Jag gläder mig åt att alla andra företrädare för partier som jag har haft att göra med i den här frågan tycker att man måste eftersträva största möjliga enighet när man fattar ett så genomgripande beslut som detta. En förklaring till det som Ylva Annerstedt kallar för förhalning är att vi har haft en utredning om dop och kyrkotillhörighet, där det fanns ett förslag som delvis skulle ha kunnat lösa frågan om relationen mellan stat och kyrka men det visade sig att svenska kyrkan och svenska folket i stort sett är delade i två ungefär lika stora delar med två olika uppfattningar. Då skall man inte driva frågan och låta 51 % av befolkningen rösta ner 49 %.

Herr talman! jag vill stryka under det Göran Åstrand sade, att det har skett och sker fortlöpande omfattande och successiva reformer. Jag vill poängtera det jag sade i mitt anförande tidigare, nämligen att vi även i dag om en liten stund kommer att fatta beslut som innebär fortsatta reformer. Nu gäller det bl.a. att regeringen inte längre skall fastställa hur många statligt reglerade prästtjänster det skall finnas. De stora frågorna är naturligtvis medlemskapsfrågan och beskattningsrätten, men det finns en hel del annat också. Det är viktigt att vi har klart för oss vad som verkligen är på gång och vad som sker. Vi får också se till att vi inte är vårdslösa i onödan med begreppen. Då man talar om kollektiv anslutning reagerar jag. Vi kan ha haft olika uppfattningar i denna kammare om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, men det är faktiskt inte samma sak som då det gäller bestämmelserna om medlemskap i svenska kyrkan. Jag betraktar inte det som kollektivanslutning om föräldrar anser att deras barn skall få tillhöra en bestämd organisation. Det må vara scouter, Unga Örnar eller svenska kyrkan. Jag tycker att det är mycket grundläggande för vårt samhälle med föräldrarätten. Jag kallar det inte för kollektivanslutning. Jag håller helt med om att de nuvarande bestämmelserna måste ses över. Jag håller också med Ylva Annerstedt om att det är beklagligt att arbetet inom svenska kyrkan gått så långsamt. Det är inte bara att hoppas utan det är också mycket angeläget att reformarbetet påskyndas.
Herr talman! En likhet mellan medlemskap i svenska kyrkan och medlemskap i ett politiskt parti, tidigare kollektivanslutning till SAP, är att det i båda fallen fanns de som helt enkelt själva inte var medvetna om att de hade blivit tillhöriga en organisation. Det finns alltså många svenska föräldrar som inte riktigt har klart för sig att de eller deras barn automatiskt har blivit anslutna till en religiös organisation. När det gäller kollektivanslutningen till SAP kunde man åtminstone gå upp till expeditionen och säga att man inte längre ville vara med. Men när det gäller barnen har de inte en chansen till detta, eftersom det är svårt att göra dem medvetna om denna möjlighet.

Herr talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar från Göran Åstrand om han tycker att det är rimligt att andra kyrkors medlemmar automatiskt tvångsansluts till svenska kyrkan.
Herr talman! Det som Ingela Mårtensson tog upp kan vara tillämpligt i sådana fall där föräldrarna är gifta och den ena av dem tillhör den svenska kyrkan men inte den andra. Då innebär den gällande lagstiftningen att barnet automatiskt blir medlem i svenska kyrkan. Min personliga uppfattning är att den nuvarande lagstiftningen inte är rimlig. Min uppfattning är att föräldrarna naturligtvis på något sätt måste få ge uttryck för hur de vill ha det, om barnen skall vara medlemmar eller inte. Det är alltså ett exempel på sådant som måste ses över.

Herr talman! I KU brukar vi som regel vara väldigt restriktiva när det gäller att föra in nya sekretessbelagda områden. När vi nu flyttar fram staketet runt det sekretessbelagda området rejält så att det även omfattar en hel del av den kyrkliga verksamheten, tycker jag att det kan vara värt några ord även om vi är eniga i utskottet, frånsett vänsterpartiet. Det som är nytt i den här frågan är att vi för in ett nytt begrepp som sekretessgrund, nämligen det som vi och också regeringen i propositionen har kallat för församlingsvårdande verksamhet och som förutom ren själavård också innefattar diakoni och barn och ungdomsarbetet på det kyrkliga området. Vi gör detta därför att vi tycker att det faktiskt finns en klar parallellitet mellan den verksamhet som socialtjänsten utför, förutom den rent själavårdande verksamheten. Utvidgningen av sekretessbegreppet inom kyrkan handlar enbart om att vissa förutom präster får en tystnadsplikt på det här området. Parallelliteten med socialtjänsten är någonting som återkommer i flera fall på andra områden av vårt samhälle. Jag tror att en del privatiseringsivrare inte är helt på det klara med den problematiken. Vi kommer från socialdemokratiskt håll att återkomma när det gäller sekretesskydd också på ett privat område. Jag vill betona att det är konstitutionsutskottets avsikt att det nu sekretessbelagda området inte skall bli större än motsvarande område inom socialtjänsten. I detta fall snävar vi alltså in förslaget i propositionen, där också fritidsverksamheten var med och en del andra områden som inte är sekretessbelagda inom kommunerna. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om mitt särskilda yttrande. I en motion föreslås att sekretessen vid upphandling skall tas bort. Det tycker jag inte är en rimlig lösning. Jag vet att en hel del gotlänningar tycker att denna sekretessbestämmelse har fått en orimlig konsekvens, och jag tillhör dem. Många trodde att detta problem skulle lösas när det blev en annan regering. Det har nog medfört att en del röster i denna debatt har tystnat efter regeringsskiftet. Jag vill gärna upprepa det som jag hela tiden har hävdat, nämligen att den tolkning som både den nya och tidigare regeringen har gjort enligt mitt tycke är orimlig. Den får till konsekvens att inte bara en kommun utan ett helt län ställs utanför information i en för länet högst väsentlig fråga.

Herr talman! JOs ämbetsberättelse ger anledning till vissa reflexioner. På ett seminarium för europeiska justitieombudsmän i början på 80-talet konstaterades uppskattande att det svenska justitieombudsmannasystemet för att skydda mänskliga rättigheter var en fascinerande idé, som spritt sig över hela den västliga världen. Sveriges JO-ämbete var en förebild. slogs fast att JOs funktion skulle omfatta hjälp till den inhemska rättsordningen för att förebygga oavsiktliga kränkningar av bl.a. Strävandena kröntes med att Europarådets ministerkommitté antog en rekommendation till medlemsländerna att JO ges kompetens att bl.a. ta initiativ och ge utlåtande när inhemsk lag står i strid med konventionen. Endast dåvarande förbundsrepubliken Tyskland reserverade sig. Alla övriga, inkl. Sverige, såg inga hinder att följa rekommendationen. Vad har hänt sedan dess? Det en gång så respekterade svenska JO-ämbetet skakades av inre motsättningar och skandaler i slutet av 1980-talet. Justitieombudsmännen avlöste varandra under uppseendeväckande former. Riksdag och regering lät förstå att man inte alls uppskattade att vare sig JO, lagråd eller någon annan upplyste om när svensk lag kränker Tvärtom underströks i riksdagen att det inte var tillfredsställande om enskilda människor gavs intrycket att de får rätt bara de går till Europadomstolen. Det påstods t.o.m. att den rättstradition som konventionen bygger på inte i alla avseenden är överlägsen vår. Med andra ord, trots att Sverige förpliktigade sig att respektera konventionen, gjorde riksdagen helt klart för envar att det inte var särskilt angeläget att följa konventionen. Att ett av kriser drabbat JO--ämbete skulle våga trotsa dessa tydliga signaler från lagstiftarna var knappast att vänta. Den nyssnämnda betydelsefulla och på svenskt initiativ utarbetade rekommendationen från Europarådets ministerkommitté nådde aldrig ens fram till JO ämbetet, av skäl som alltjämt är höljda i dunkel. Alltsedan krisen på ämbetet har JO följaktligen avstått från att reagera i de fall ''en uppenbar diskrepans'' föreligger mellan en svensk lagbestämmelse och Europakonventionen. Som motivering härför anger JO ''inte helt oproblematiska -- grundläggande konstitutionella förutsättningar'', vilket i klartext torde betyda att riksdagen inte vill bli påmind om sina internationella förpliktelser. Detta förhållande har i decennier utsatt svenska medborgare för myndighetsåtgärder som innebär brott mot de mänskliga fri och rättigheterna. Hur många medborgare som drabbas vet ingen. Endast ett fåtal har råd, ork eller kunskaper att driva en process i fem, kanske tio år innan den når domstolen i Strasbourg. Tvärtemot vad riksdagen uttalat finner de till slut att vår rättstradition långtifrån alltid är överlägsen konventionens. Hur missvisande är inte förre utrikesministerns förklaring till en internationell juristorganisation när den i somras begärde upplysning om hur Sverige fullföljer sina internationella förpliktelser. Av förre utrikesministerns svarsbrev framgår bl.a. Svensk lag skall tolkas fördragningsvänligt. Genom tolkningen skall svensk lag tillämpas på sätt som uppfyller kraven i internationella konventioner. Man kan därför påstå att konventioner utgör en del av svensk lag även om de inte är direkt applicerbara. Denna skönmålning presenterade Sverige utlandet för mindre än sex månader sedan. Den sanna bilden beskrev JO den 2 maj 1990, när han för svenska myndigheter förklarade ''att en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet inte formellt bunden av Europadomstolens domar''. Förhåller det sig inte i själva verket så att konventioner inte är värda ett vitten och myndigheter är oförhindrade att handla därefter? Det är riksdagens skyldighet mot medborgarna att återge JO-ämbetet den kompetens det en gång haft och som Sverige förpliktigat sig att verka för genom att acceptera rekommendationen från Den nuvarande regeringen har uttalat att den har för avsikt att vidtaga åtgärder i detta syfte. Vad som oroar är emellertid att det beräknas dröja flera år innan beslut kan tas om Europakonventionens införlivande med svensk lag. I vårt grannland, Finland, ansåg man sig av lättförståeliga skäl förhindrad att ratificera konventionen före år 1990. Men när undertecknandet väl skett gällde Europakonventionen omedelbart som finsk lag, och Finlands JO är den som ser till att så sker. I Sverige har medborgarna tvingats vänta i 38 år. Det borde räcka, om viljan nu verkligen finns. I förhoppning att den så gör har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag konstaterar att Thage Peterson kanske inte riktigt har läst vad som ändå anförs både i motionen och i det särskilda yttrandet, där det framgår att vi är väl medvetna om att det inte är riksdagens sak -- eller regeringens för den delen -- att göra någon överprövning av vad JO har kommit fram till. Vad vi vädjar om är att den juridiska sakkompetens som finns inom JO-ämbetet i högre grad skall användas för att granska den svenska lagstiftningens förenlighet med konventionerna. Som Thage Peterson kanske också noterar har vi anstått från yrkandet just med hänvisning till de överväganden som för närvarande görs inom regeringskansliet om att se över möjligheterna att vidga JO-ämbetets granskningsmöjligheter också i avseende på konventionerna. Men det finns ju redan i instruktionen möjlighet för JO att göra det. Därför tycker vi bara att det vore en stark markering av riksdagen att särskilt understryka betydelsen av detta, i all synnerhet som vi ju har blivit fällda relativt många gånger på senare tid i Europarådet -- och också med tanke på att vi nu står i begrepp att bli medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag lyssnade till Björn von der Esch och Henrik S Järrels inlägg här tidigare. Jag kunde förstå att man hade läst en del tidigare debatter som vi har haft om vårt sätt att efterfölja internationella konventioner. Här finns mycket som man kan ha anledning att diskutera. Dessa frågor kommer ju att bli mycket brännande i och med att vi går med i EG. Men jag skulle ändå vilja säga ett par saker rent allmänt. Det finns en grundläggande vanföreställning om att internationella konventioner är glasklara och lätta att tillämpa. Så är det inte. Internationella konventioner är ofta luddiga och svåra att dra ut kontentan av. Man kan komma till olika slutsatser vad gäller innehållet. Jag kan erinra om den diskussion som har förts här i den svenska riksdagen vid upprepade tillfällen, om vi enligt den FN-konvention som vi har skrivit på är skyldiga eller ej att införa förbud mot rasistiska organisationer, varvid meningarna har gått isär. Europakonventionen är naturligtvis värdefull på grund av den allmänna inriktningen. Men som lagstiftningsprodukt är den ju inte särskilt lysande, eftersom den är så luddig. Man har högtidligen fastlagda principer som skall gälla, och sedan anger man en lång rad villkor för undantag som kan förekomma. När det gäller Sverige och Europakonventionen är det riktigt att vi har fällts flera gånger. I en stor grupp av ärenden har man konstaterat att vi inte har en ordning som har tillåtit medborgare som anser sig missfirmade av förvaltningsmyndighet att gå till domstol. Vi har då försökt rätta oss efter konventionen genom att införa rättsprövningen över regeringsrätten. Jag har för min del länge yrkat på att vi skulle införa en generell möjlighet att ta upp förvaltningsfrågor i domstol på initiativ av den enskilde -- och därhän kommer vi säkert så småningom. Men detta var ingenting som man kunde förutse när vi skrev på den här konventionen, utan detta har så småningom framkommit genom de utslag som domstolen har fällt. Det belyser svårigheten att omedelbart genomskåda vad som totalt sett är innehållet i en konvention. En grupp av ärenden som ur principiell synpunkt är mera besvärlig är de s.k. barnhämtningsfallen. Sverige har fått anmärkning för att sociala myndigheter har gått in och tagit om hand barn som man ansett ha misshandlats eller vanskötts av sina föräldrar. Här finns en besvärlig grundläggande ideologisk skillnad. I de rättssystem som ligger till grund för Europakonventionen är föräldrarätten helt och hållet överordnad. Hos oss är det barnens rätt som kommer i första hand. Det kan då bli kollisioner. Man har ju också i vårt land haft en debatt om vad som blir effekterna på de sociala myndigheterna av de utslag som har kommit i en del fall i sådana här ärenden i Europadomstolen. Svenska sociala myndigheter blir livrädda för att ingripa, även om de tycker att de borde göra det eftersom barnen misshandlas. Samtidigt får de sociala myndigheterna en massa skäll i efterhand för att de inte har ingripit. Vi har haft flera sådana situationer. Jag nämner detta för att belysa att det inte bara är att säga att konventionen skall tillämpas rakt upp och ner, och att alla är till hundra procent medvetna om vad konventionen innehåller. Myndigheternas, och även lagrådets, skyldighet att beakta konventioner är ju helt klar. Vi skall självfallet, när vi stiftar lagar här i riksdagen, alltid ta hänsyn till de skyldigheter vi är bundna till. Och den som följt lagrådets arbete, i varje fall under senare år, finner att man ofta gör hänvisningar till Europakonventionen, och ibland även till FN konventioner. Detta är alltså ingenting som är främmande för svenska myndigheter. Det fanns kanske i inläggen här en underton av kritik mot JO som jag inte tycker var berättigad. Riksdagens ombudsmän jobbar och sliter och gör så gott de kan. Naturligtvis kan de ta miste, som alla andra. Men i princip är det ett mycket fint system vi har, att vi utser riksdagens ombudsmän, som sedan arbetar självständigt med bl.a. klagomål från allmänheten och kommer fram till beslut -- som vi i riksdagen givetvis inte kan ändra på. Det hindrar självfallet inte att vi kan diskutera dem.
Herr talman! Jag delar Bertil Fiskesjös synpunkt att konventionstexter i regel är ganska allmänt hållna och att de som följd därav blir rätt luddiga. Men vi kan ju inte komma ifrån att har Sverige en gång anslutit sig till en konvention, den må heta vad som helst, så har vi också faktiskt förbundit oss att försöka följa vad konventionen föreskriver. Annars vore det ju fullständigt onödigt för Sverige att över huvud taget agera i internationella sammanhang när fråga uppkommer om att underteckna eller ansluta sig till konventioner. Det är också så, som Bertil Fiskesjö säger, att praxis får utvisa i vad mån det finns anledning att gripa in. Det är inte någonting som a priori alltid framgår så klart. Men vi menar -- tvärtemot vad jag tycker mig förstå att Bertil Fiskesjö anser, och viss i mån även Thage Peterson -- att när allmänheten har ett rättsvärn i JO, skall vi utnyttja den kompetens och sakkunskap som finns inom JO-ämbetet. Det innebär ingen kritik mot JO. Det är tvärtom så att vi vill att man skall använda JO som en av de instanser som allmänheten kan vända sig till för att få sin rätt tillvaratagen. Det är endast det vi vill åsyfta med den här motionen -- mera ianspråkstagande av den kompetens som JO

Herr talman! Ja, det är klart -- vi har anslutit oss till en lång rad konventioner, och dem skall vi följa. Svårigheten uppstår alltså när vi kommer i tvivelsmål om vad dessa konventioner innehåller. Jag kan ställa frågan på sin spets än en gång: Är vi skyldiga, enligt den FN-konvention vi har skrivit på, att i vårt land införa förbud mot rasistiska organisationer, eller är vi det inte? När det gäller Europakonventionen har läget varit det, att det är först genom det ena utslaget efter det andra -- inte enbart utslag som drabbat Sverige, utan även utslag som drabbat andra länder -- som vi fått en bekräftelse på vad konventionen egentligen innehåller. Detta är ett agerande av det slag som sker inför en författningsdomstol, och det i sin tur är betingat av att konventionen inte klart utsäger vad man har att rätta sig efter. Vi har, låt vara med eftersläpning och i efterhand, försökt att rätta oss efter de domstolsutslag som kommit. Det skall vi naturligtvis göra. Men vi skall inte förenkla dessa problem, eftersom de inte är enkla. Det kommer att bli ännu svårare när vi kommer med i EG, eftersom vi då hamnar i en lång rad av situationer då EGs domstol fattat ett beslut som vi inte kunnat förutse på grundval av de direktiv eller den förordning som ministerrådet fattat beslut om. Den kan ha tillkommit i kompromissens tecken, kanske sent på natten när man varit trött osv. Sedan bestämmer domstolen i efterhand vad som är det reella innehållet i dessa direktiv. Vi bör tala i klartext om de problem som finns, så att vi inte framställer det för den svenska allmänheten som att vi i Sverige med vett och vilja bryter mot internationella konventioner. Så enkel är inte denna problemställning.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att lagstiftningsarbetet är en ganska komplicerad process. Avslutningsvis vill jag säga, att det nog är bäst att vi ställer oss i startgroparna och lägger oss i träningsläger. Skall vi in i EG kommer det att kräva, precis som Bertil Fiskesjö sade, ganska mycket av oss när det gäller att skapa harmoni mellan vårt regelverk och det regelverk som EG kan komma att kräva av sina medlemsstater och det man i dagsläget kräver. Sverige är som bekant ännu inte fullvärdig medlem. EG-inträdet kommer att kräva väldigt mycket av oss i detta avseende, och det är lika bra att vi börjar träna oss redan nu.
Herr talman! När jag lyssnade till Bertil Fiskesjö fick jag nästan intrycket av att Sverige är den första stat som skall införliva Europakonventionen i vår nationella lag. Som jag tidigare försökte framföra har vi faktiskt väntat i 38 år. De flesta andra stater har införlivat lagstiftningen samtidigt som de har ratificerat konventionen. Sverige är snarast det sista land som kommer att göra det. Låt vara att konventionen är svår att tyda, och jag är inte beredd att här säga om vi är tvungna att införa förbud mot rasism eller inte. Jag tror att det vore mycket farligt att uttala sig om detta här. Men det allvarliga är att Sverige nu har fällts två gånger just i den typ av mål som Bertil Fiskesjö nämnde, nämligen mål som rör omhändertagande. I båda fallen har ingenting hänt. Barn och föräldrar har inte återförenats. Nu tvingas man att ånyo gå till Strasbourg för att få domen verkställd, och detta är mycket allvarligt. Dessa uppgifter har jag från ett brev som gick till justitieministern för en vecka sedan. Den risk som ligger i detta är: Om inte riksdagen tar hänsyn till Europakonventionen, gör inte myndigheterna det heller.

Herr talman! Våren 1991 beslutade riksdagen om en prisinformationslag som skulle innebära en ökad detaljreglering inom svensk dagligvaruhandel. Den nya regeringen, som i många avseenden har uttalat sig för en minskad detaljreglering av svensk marknad och svenskt näringsliv, har i prop.

Det är en metod som bör ifrågasättas ur såväl kostnadssynpunkt som arbetsmiljösynpunkt. Representanterna i utskottet för moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet säger nej till att införa denna detaljreglering genom en gemensam reservation. Vårt motiv är att långsiktigt se till konsumenternas behov av bättre prismärkningsmetoder än dagens. En detaljreglering kommer effektivt att stoppa utvecklingen på detta område. I propositionen ställs mycket tydliga krav på kvaliteten på prismärkningen: För det första skall den ge konsumenterna information om hur mycket en vara kostar. För det andra skall den möjliggöra en försummering. För det tredje skall den medge en efterkontroll. Vidare skärper man i propositionen kraven genom att särskilt peka på tydligheten för prismärkning, nämligen: Priset skall anges korrekt och tydligt. Priset skall anges på varan eller dess förpackning, eller i varans omedelbara närhet på en hyllkantsetikett eller skylt, så att risk inte föreligger för förväxling med pris på andra varor. Herr talman! Det handlar om att införa en lag om detaljreglering som i dag inte finns. I dag är ca 70 % av sortimentet utan prislappar. Det gäller sortimentsområden som mjölk, drycker, djupfryst m.m. Ett beslut om denna detaljreglering handlar om en kostnad på ca 900 milj.kr. per år som vi konsumenter tvingas betala. Såväl fack och intresseorganisationer som den tidigare regeringen har signalerat till handelsledet om krav på kostnadssänkningar. Proposition 1991/92:55 erbjuder sådana möjligheter. Därför hoppas jag att kammaren fångar denna möjlighet åt konsumenterna. Branschen har beräknat den genomsnittliga vinstnivån till ca 1 % i detaljistledet. Kostnaderna för den manuella prismärkningen motsvarar ca 0,7 %. Vi anser att kraven på orationella, ofta manuella, prismärkningsmetoder kan medföra utslagna närbutiker och nerlagda glesbygdsbutiker. Lagregleringar bör inte vara sådana att de hindrar nya tekniska lösningar och möjligheter att sänka kostnader. Vi anser att den detaljreglering som socialdemokraterna och Ny Demokrati tillsammans vill införa kommer att medföra detta. Vi kan också få en prisstelhet som begränsar den reella konkurrensen, då handelsledet kan komma att begära färdigmärkta artiklar från fabrikanterna. Det blir konsumenterna som får betala. I vår reservation ställs kravet att speciell hänsyn skall tas till personer som av någon anledning har särskilda behov på prisinformationsområdet. En fri utveckling kan ge väsentligt tydligare och bättre information än dagens ofta alltför små prislappar. Proposition 1991/92:55 kommer att vara en tydlig mätare på vilka grupper i kammaren som har mod och framsynthet att för de svenska konsumenternas räkning ta det första reella steget mot en avreglering av ett område på den svenska marknaden. Genom det steget kan vi öppna förutsättningar för en kostnadssänkande teknisk utveckling som kommer alla oss konsumenter till godo. Herr talman! Mitt yrkande är i enlighet med reservation nr 1, dvs. jag yrkar bifall till proposition